Herr talman! Efterkrigstiden har utmärkts av dynamiska, nästan revolutionerande förändringar av vår värld. Dessa förändringar har upplevts av de högt utvecklade industriländerna men även, och kanske framför allt, av utvecklingsländerna. Samhällsstrukturer har förändrats, gränser har ändrats, nya stater har uppkommit och, sist men inte minst, näringslivet i de olika systemen har fått en annan karaktär. Det har varit våldsamma strukturförändringar, och de har övergått de flesta av industribranscherna. Detta gäller inte minst de utvecklade industriländerna. En av de viktigaste branscherna i avancerade länder har sedan länge varit och är fortfarande stålindustrin. Det är en av de tyngsta och mest betydelsefulla branscherna, kanske framför allt när det gäller sysselsättningen men även då det gäller den rent nationalekonomiska bakgrunden för dess verksamhet. Stålindustrin har också inte bara här i landet utan i hela den utvecklade industrivärlden under efterkrigstiden varit föremål för mycket omvälvande händelser, mycket starka strukturförändringar. Många har tagit detta som bevis för att det s.k. postindustriella samhället kommer att följa samma utveckling som jordbruket. Vi vet alla att jordbruket har undergått en oerhört stark rationalisering och att andelen där sysselsatta här i landet på några årtionden har sjunkit från 20-25 96 till bara 5 96 i dag. Det finns många som tror att det ligger en parallellitet i utvecklingen på det industriella området, och självfallet finns det många beröringspunkter. Men ändå finns det stora skillnader. Det är alldeles uppenbart att industrin inte kommer att undergå samma våldsamma förändring när det gäller sysselsättningsmöjligheterna, eftersom det inom industrin finns andra möjligheter än inom jordbruket att starta nya företag, att nyansera tillverkningarna och att ändra produkterna och därmed skapa ny sysselsättning. Jag tror att denna allmänna bedömning och karakteristik också gäller stålindustrin, och jag delar herr Svanbergs uppfattning att det har givits uttryck för alltför mycken nattsvart pessimism beträffande stålindustrin. Vi behöver, tror jag, inte vara så fruktansvärt pessimistiska när det gäller stålindustrins framtid, även om vi måste vara på det klara med allvaret i förändringarna i denna bransch. Och vi måste räkna med att det kan bli — och kommer att bli — smärtsamma omställningar, där det gäller för samhället, företagen och de anställda att gemensamt söka klara ut de stora svårigheterna och problemen. Och därest sysselsättningen i stålbranschen inte kan garanteras i fortsättningen — vilket man inte tycks kunna göra — utan det blir neddragningar, så måste dessa parter gemensamt skapa förutsättningar för att alternativ sysselsättning bereds, antingen i närliggande eller i andra branscher. Vi kan inte godta att människor kastas ut i sysselsättningssvårigheter och arbetslöshet därför att en oundgänglig omställningsprocess pågår. Där har samhället, företagen, de fackliga organisationerna och de anställda själva det stora och avgörande gemensamma ansvaret.

Av de här motionerna, som tar upp dessa krav, är den socialdemokratiska motionen 1327 måhända den viktigaste, eftersom den utgör en s.k. partimotion med partiordförandens namn i spetsen. Herr talman! Den här motionen är från många aspekter en mycket intressant läsning. Enligt herr Palme & Co. är det uppenbart att huvudansvaret för att stålkrisen i landet har fått den omfattning den har vilar på de privata stålföretagen som ”under många år har försummat att vidta tillräckliga åtgärder för att möta framtiden och en hårdnande utländsk konkurrens”. Det är alltså de försummelserna de privata företagen gjort sig skyldiga till — och de har alltså på den grunden, enligt socialdemokraterna, huvudansvaret för den stålkris som vi i dag upplever. Herr talman! Enligt svensk såväl som utländsk expertis — och till den förra kan räknas den socialdemokratiske förre statssekreteraren i industridepartementet Tony Hagström, som gjort en snabbanalys av specialstålsindustrin — så har världen över strukturförändringarna varit en väsentlig orsak till svårigheterna för de flesta i-ländernas stålindustrier. Dessa strukturförändringar har dessutom mycket starkt accentuerats av oljekrisen, som drabbade världen för några år sedan, och sist men inte minst genom Japans mycket våldsamma framträdande på stål marknaden.

Jag vill hålla med om, herr talman, att de privata stålföretagen här i landet inte varit några föredömen av allra högsta klass när det gällt visionära utblickar och vidtagna åtgärder med anledning av eventuella svårigheter i framtiden.

Det är i sanning ett säreget påstående - framför allt om man jämför med vad samma socialdemokrater haft att säga under en lång tid om det statliga stålverket Norrbottens Järnverk och det havererade Stålverk 80-projektet. Där är det, herr talman, minsann inte några försummelser från styrelser, företagsledningar och politiker som har förorsakat kris — en kris som medfört att samhället nu måste pumpa in ett antal miljarder bara för att nollställa det hela. Här ligger nämligen, enligt samma socialdemokraters utsago, förklaringen i strukturförändringarna inom stålbranschen världen över och framför allt i oljekrisen. Herr talman! Politik i socialdemokratisk tappning är uppenbarligen inte bara att vilja utan även att mäta med olika mått — i varje fall när det gäller stålverk i privat resp. statlig ägo. Herr talman! Fakta i fråga om stålindustrin, som väl alla kan understryka, är emellertid att stålindustrin, som herr Svanberg markerade, har kommit att uppvisa en starkt försämrad lönsamhet. Det är ett faktum som vi inte kan komma ifrån. Konkurrenskraften på den internationella marknaden har minskat, och vi har upplevt en ökad importkonkurrens inom landet. Det är problem som gäller både för handelsstålsindustrin och för specialstålsindustrin. Specialstålsindustrin är den tunga delen med 24 anläggningar fördelade på åtta företag. Huvudparten av sysselsättningen inom den branschen anges kunna byggas på en mera långtgående förädling och en mera differentierad produktion. Det är ett bevis så gott som något för att de strävanden som vi mer eller mindre haft gemensamma när vi behandlat framför allt Norrbottens Järnverk, nämligen att genom bl.a. en ökad förädlingsgrad komma till rätta med branschproblemen, är en riktig politik. Herr talman! Som här omvittnats tidigare har beträffande handelsstålsindustrin på stålbranschrådets initiativ under det senaste året genomförts en utredning om den framtida utvecklingen, och där har man lagt fram förslag som bl.a. syftar till att tillverkningen av malmbaserat råstål skall koncentreras till två verk, nämligen Norrbottens Järnverk och Oxelösund. I fråga om specialstålsindustrin har Jernkontoret gjort ett utredningsarbete, där både företagsledningar och anställda har medverkat och där man har arbetat fram vissa förslag, som emellertid inte är offentliga. I november 1976 föranstaltade industriministern, som tidigare konstaterats i debatten, om en snabbanalys av specialstålsindustrin, vars resultat också har citerats. Den har utförts av förre statssekreteraren i industridepartementet, Tony Hagström, som gjort ett förtjänstfullt arbete på denna punkt. Redan i mars 1977 kunde han avlämna en rapport i tre delar, som har utomordentligt stort intresse, även om han inte lägger fram några direkta och konkreta förslag. Analysen är dock utmärkt och uttömmande.

Branschorganisationerna och de fackliga organisationerna är företrädda i gruppen, som alltså sakligt är mycket starkt uppbyggd. I denna grupps direktiv ingår att medverka till att utforma samhälleliga åtgärder för att åstadkomma önskvärda förändringar bl.a. i fråga om — och det är anledning att understryka detta — ägarförhållandena och produktionsinriktningen. Den skall också belysa vad olika utvecklingsalternativ kan få för konsekvenser och överväga, vilka åtgärder som kan räknas för att säkra sysselsättningen på olika orter. Det ligger mycket starka regionalpolitiska motiv bakom dessa direktiv. Där kommer självfallet Bergslagen tillsammans med andra utsatta områden med i bilden. Regeringen har också utsett en kontaktman för förhandlingar om strukturella förändringar. Herr talman! Jag refererade tidigare till kraven i de fem motionerna i detta sammanhang. Mycket av vad som begärs — jag skulle t.o.m. vilja säga det mesta — i dessa motioner kommer att tacklas av denna mycket breda och kompetenta arbetsgrupp. Det finns alltså anledning att avvakta vilket resultat denna grupp kommer fram till. Det finns inte heller någon anledning att rusa i väg och försöka fatta några beslut innan hela situationen i branschen blivit analyserad och klarlagd, vilket är denna grupps uppgift. Jag har redan varit inne på den socialdemokratiska partimotionen 1327. Jag vill bara ytterligare kommentera dess krav på ett samordnat åtgärdsprogram för den svenska stålindustrins strukturrationalisering. Detta sammanfaller också med regeringens och regeringspartiernas krav. Det är nämligen just precis ett åtgärdsprogram för den svenska stålindustrins strukturrationalisering som bl.a. den här arbetsgruppen skall lägga underlaget för, så att åtgärder skall kunna vidtas så snabbt som möjligt av regeringen. Den rapport om specialstålindustrins situation som fil. dr. Tony Hagström lämnat har ju tillkommit på regeringens initiativ, vilket markerar det utomordentliga intresse som regeringen hyser för dessa frågor och det engagemang man påtagit sig för att få dem lösta, framför allt då frågor rörande sysselsättningen. Direktiven visar, som jag nyss sade, att man är inställd på att få fram ett samlat program för den strukturella omdaningen. Att man verkligen inte tvekar inför uppgiften att utreda ägarförhållandena har industriministern gång på gång visat i frågeoch interpellationsdebatter här i riksdagen. Här vill jag ytterligare understryka att det inte är fråga om att ha några skygglappar för ögonen, i varje fall inte från centerns sida. Vi kan tänka oss ett starkt statligt engagemang i den här branschen. Detta är helt enkelt nödvändigt bl.a. från kapitaliseringssynpunkt. Samhällets kapitalresurser, som vida överstiger de privata, måste komma med i bilden. Därmed får också de samhälleliga intressena ett större inflytande. Men att ha något slags manisk inställning och tro att den dominerande ägarstrukturen måste vara statlig är något annat. Den uppfattningen kan vi inte dela. Här går en ideologisk skiljelinje. Vi tror inte på att bara man förstatligar näringsliv och företagsamhet blir situationen bättre. Vips säljer man varor bättre — det är til syvende og sidst ändå ödesfrågan för varje företag att få varorna sålda. Att man omvandlar skickliga försäljare till byråkrater gör inte att de säljer varorna bättre och mera framgångsrikt. Här går, som jag sade, en ideologisk skiljelinje. Men vi hesiterar inte för ett starkt engagemang, om detta skulle visa sig erforderligt — det vill jag understryka. När det gäller den undersökning om alternativa etableringsmöjligheter på orter som drabbas av nedläggningar inom stålindustrin som begärs i motionen 158 kan sägas att även detta krav omfattas av arbetsgruppens uppgifter. Den skall bl.a. se på de regionalpolitiska konsekvenserna av olika utvecklingsalternativ. Bergslagen är ju en kärnbygd i det här sammanhanget och för de branscherna. Det är alldeles uppenbart att speciellt starka åtgärder måste vidtas för att bibehålla sysselsättningen i Bergslagen när den här svåra och be svärliga omställningskrisen går över stålbranschen, som i så hög grad dominerar sysselsättningen i just den landsändan. Åtgärder för att slå vakt om sysselsättningen i Bergslagen är redan prioriterade och kommer att bli det av regeringen. Men jag vill understryka att företagen i branschen —- delvis stora multinationella företag — har ett utomordentligt stort ansvar när det gäller att klara den fortsatta sysselsättningen. Det här har kallats för Åslingdoktrinen. Denna har kommenterats, förhånats och förlöjligats, men det är ändå en mycket stabil ideologi och idé som ligger bakom synsättet i fråga. De stora multinationella företagen har liksom alla företag självfallet en primär uppgift att klara sysselsättningen om man kommer i svårigheter, och man har fått stöd av den nya medbestämmandelagen, som ger ytterligare möjligheter regionalt att förhindra alltför plötsliga nedläggningar, alltför plötsliga permitteringar. Att företagen har detta primära ansvar utesluter, herr talman, icke på något sätt — det gör inte heller den s.k. Åslingdoktrinen — att samhället har det avgörande ansvaret. Samhället måste i sista omgången ingripa, om alla åtgärder som företagen med olika erhållna incitament vidtagit visar sig lönlösa.

Därför är de kraven helt meningslösa. Beträffande den ökade förädlingen av stål har jag redan tidigare sagt att vi där faktiskt har en gemensam målsättning. Herr Svanberg och vi på den borgerliga sidan i näringsutskottet har diskuterat den saken många gånger i samband med debatten om utvecklingen vid Norrbottens Järnverk, och vi har därvid varit ense om att en ytterligare förädling är ett av huvudmålen för att vi skall kunna tillgodose möjligheterna att upprätthålla och trygga sysselsättningen inom stålbranschen. Det finns således inga meningsmotsättningar därvidlag. En fullständig nationalisering av stålindustrin, som vpk-sidan begär, har riksdagen tidigare sagt nej till flera gånger. Det finns därför ingen anledning att bifalla det kravet nu heller, utan den motionen måste avvisas. Jag vill understryka, herr talman, att det inte är erforderligt att helt förstatliga de här branscherna för att samhällets intressen på detta område skall kunna tillgodoses. Detta har jag också framhållit tidigare, men det finns anledning att upprepa det. Herr talman!

Dessutom sker fortlöpande en långsiktig planering av FoU-projekt på detta område. Riksdagen kan, som vi inom utskottsmajoriteten påpekar, utgå från att STU och de särskilda utredningsinstituten inom stålbranschen samt stålföretagen själva tar de initiativ på FoU-området som kan vara önskvärda för att befintliga resurser skall kunna utnyttjas på bästa sätt. Jag är övertygad om, herr talman, att så också kommer att ske. Skulle det inte bli fallet måste naturligtvis ett ingripande göras, men det får man då ta under övervägande när den situationen eventuellt blir aktuell. Allra sist, herr talman, vill jag understryka vad jag redan tidigare sagt om att regeringen och regeringspartierna icke på något sätt tvekar att sätta in de mest kraftfulla åtgärder för att rädda sysselsättningen inom regioner där den hotas på grund av de svåra omställningarna inom stålindustrin eller andra hotade branscher. Regeringen och regeringspartierna tvekar alltså inte att göra de yttersta ansträngningar för att stålbranschen skall få en ny uppgång och kunna bli ett nytt flaggskepp i det §venska industrisammanhanget.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 Jag avvisar alltså därmed de reservationer som har avgivits från socialdemokratiskt håll.

Herr talman! Jag skulle vilja göra några kommentarer till vad Bengt Sjönell, företrädare för majoriteten i utskottet, sade. Det är emellertid litet svårt att göra det, eftersom han på en rad punkter underlät att precisera sig och höll sig till mera allmänna uttalanden. Jag skall ändå ta upp några saker och anföra en del synpunkter. När det gäller handelsstålverken pågår f. n. ett arbete inom två olika organ. Det förs förhandlingar mellan de här tre stora stålverken om en eventuell sammanläggning. Utöver detta har det tillsatts en arbetsgrupp — med en statssekreterare i industridepartementet som ordförande — för att titta på en rad saker i det här sammanhanget. Nu litar herr Sjönell till att den här arbetsgruppen skall klara av allting, även ägarförhållanden. Hur skall nu det gå till när förhandlingarna förs mellan tre självständiga bolag? Skall arbetsgruppen kunna ändra på det? Jag tror inte på detta — men det är den förklaring som herr Sjönell har. Man kan då fråga sig på vilka grunder arbetsgruppen skall kunna göra det. Finns det här någon ideologi? Finns det någon som helst långsiktig planering och några principer för hur man skall handla i det här sammanhanget? Nej, det finns det inte! Det är arbetsgruppen som skall lägga fast det långsiktiga åtgärdsprogrammet. Följaktligen har varken centern eller industriministern någonting av idéer eller program för en lösning av de här problemen. Jag kan naturligtvis hålla med om att ett program i detalj sedan måste utarbetas av en arbetsgrupp. Men mitt i allt detta gör herr Sjönell en helomvändning — ett lappkast —- och säger: Vi i centern är beredda att gå mycket långt när det gäller statligt ägande; herr Åsling är beredd att se till att det blir ett dominerande statligt engagemang på den här punkten. Jag hoppas att herr Sjönell har rätt i detta, men då kan man fråga sig varför industriministern skickar upp sin statssekreterare till utskottet för att ge helt andra upplysningar. Vad jag mest förundrar mig över är att industriministern — om han nu är beredd till ett så här stort statligt engagemang — går ut och säger någonting annat. Är det för att ge de statliga förhandlarna ett sämre underlag och de privata ett bättre.? Men det roligaste är när herr Sjönell försöker tolka Åslingdoktrinen. Här finns någonting fint, säger han, en idé som man verkligen kan leva på. För se, ”vi i arbetarrörelsen” har fått en lagstiftning som skall ge de anställda medinflytande och samhället insyn, och därför kan vi använda Åslingdoktrinen. Den enkla slutledningen blir då att centern är bra att ha endast om det finns en mycket stark arbetarrörelse som dominerar utvecklingen, medan centern blir livsfarlig tillsammans med moderater i regeringsställning.

Herr talman! Jag skall göra några kommentarer till vad herr Sjönell sade här före middagsrasten, där han bekräftade att stålindustrins omfång skall minskas. Herr Sjönell rosade speciellt specialstålutredningen. Det är kanske följdriktigt när det sitter en borgerlig regering. Men vilken sysselsättning skall de här orterna få i framtiden, och vilket program har man? Vilka idéer finns det? Vad har man för uppslag? Vilken förädling blir det fråga om? Vi kan ta ett exempel från vad som hänt redan nu, bl.a. i Vikmanshyttan. Inte har vi fått några ersättningsjobb där! Frågan om de utlovade jobben står fortfarande öppen. Av de 400 utlovade arbetena får man kanske bara hälften. På den här punkten har Stora Kopparberg ansvaret — det är väl i alla fall den s.k. Åslingdoktrinen. Sedan sade herr Sjönell någonting mycket intressant. Det var att i en parlamentarisk demokrati kunde man inte ålägga företagen att ha de anställda kvar såsom yrkas i punkten 5 i motionen 1976 77:880. Den parlamentariska demokratin skulle tydligen inte kunna fatta beslut emot kapitalintressena för att rädda jobben om det inte är förenligt med den parlamentariska demokratin. Det måste vara innebörden i vad herr Sjönell säger. Det vore intressant om herr Sjönell nu kunde uttolka vad vi egentligen kan besluta om i riksdagen när det gäller arbetsmarknaden och näringslivet. Herr Sjönell vidrör förstatligandet och säger att det i stort sett inte spelar någon roll vem som äger företagen. Men det är väl ändå inte så enkelt. Frågan är vad som skall hända. Skall vi bara dra ner på stålindustrin, då kan det nuvarande ägandet vara som det är. Men skall vi utveckla densamma, kanske satsa på en annan inriktning än tidigare och inte köra ner den ytterligare i botten, då är frågan: Vill de kapitalintressen som nu har kört ner stålindustrin vara med? Vad vill de då göra? Vill de ta samhällsekonomiska kostnader på sitt samvete? Nej, uppenbarligen inte. SAF-ordföranden sade i TV häromdagen att insatt kapital skall förränta sig väl. Det betyder i klartext, såvitt jag kan förstå, att de privata intressena i stålindustrin inte kan ta en samhällsekonomisk bedömning. Då måste väl frågan ställas om vem som kan göra det i det här samhället — och vem kan göra det om inte samhället och staten? Det borde även vara uppenbart i det här läget när det gäller att rädda jobb. Man ställer sig då frågan: Är det den borgerliga regeringens mening att dra ner antalet sysselsättningstillfällen inom stålindustrin? Om man skall göra det, som tydligen var herr Sjönells åsikt, vilka jobb kommer då i stället och i vilka branscher?

Herr talman! Under ett kort genmäle hinner man inte med någon större ideologisk debatt, som väl herr Hagbergs i Borlänge inlägg skulle föranleda, så jag skall försöka fatta mig så kort jag kan på de här få minuterna. Herr Svanberg tyckte att jag bara hade gjort allmänna uttalanden och inte konkretiserat någonting. I viss mån kan det vara riktigt eftersom jag inte har möjlighet att med anledning av de här motionerna från socialdemokratiskt håll precisera något åtgärdsprogram, vilket regeringen f.n. förbereder. Jag tycker det är fullt klart vad utskottsmajoriteten har sagt, nämligen att det har tillsatts snabbutredningar inom specialstålbranschen, utredningar inom handelsstålbranschen och en mycket betydelsefull arbetsgrupp som skall arbeta fram underlaget för en analys och bedömning av vilka åtgärder som är möjliga att vidta, och vidtas i samråd — det vill jag understryka — med företagen, de anställda och samhället. Jag har inte alls, herr Svanberg, sagt att den här arbetsgruppen även skall utreda ägarförhållandena. Det är en Svanbergsk glidning och omtolkning av vad jag har sagt som tyvärr förekommer ibland. Arbetsgruppen har nämligen ingen kompetens för att göra det. Vi har inte heller förberett socialisering av näringslivet i det här landet ännu så att vi kan säga att nu skall det här eller det där företaget övergå till staten. Detta få ske — om det blir aktuellt — i den ordning som samhällsstruktur, marknadsekonomins lagar och bestämmelser föranleder. Arbetssättet i detta fall måste vara att man först framlägger vilka problem man har att göra med — och de är mycket stora. Sedan fastställer man och analyserar hur problemen skall tacklas och vilka som skall vara med och tackla dem — det har man också med den här arbetsgruppen gjort. Sedan kommer man så småningom fram till ett åtgärdsprogram. Herr Svanberg frågar vilken ideologi vi har. Vi har ingen, säger han. Jo, det har vi visst! Vi har en ideologi som jag markerade innebär en väsentlig skillnad gentemot socialdemokratin. Vi tror nämligen inte att företagen plötsligt blir effektiva bara för att man förstatligar dem. Jag tog t.o.m. ett litet drastiskt exempel och sade att skickliga försäljare av varor, utbildade i marknadsekonomins tjänst, blir inte ändå skickligare bara för att de blir byråkrater. Marknadsideologin har vi. Sedan har vi en praktisk inställning, nämligen att branschproblemen skall klaras i samråd med parterna. Jag vill också på en gång dementera något som herr Svanberg ville göra gällande, nämligen att jag skulle ha sagt att herr Åsling hade garanterat att det skulle bli ett dominerande statligt engagemang i stålin dustrin. Det har herr Åsling aldrig sagt, och det har vi heller inte inom utskottsmajoriteten utgått från. Vi har sagt att vi inte tvekar inför ett starkt statligt engagemang. Vi är beredda till ett sådant engagemang, och det är säkerligen nödvändigt — det har jag sagt redan tidigare — eftersom kapitalresurserna inom det privata näringslivet inte räcker till. Men detta betyder inte att det skall vara ett dominerande statligt engagemang. Det skall vara ett engagemang, där ansvaret delas av de tre parterna. Beträffande herr Hagberg i Borlänge ber jag att få återkomma i en senare replik.

Herr talman! Herr Sjönell säger nu att det väl är riktigt som jag säger, att han inte konkretiserar någonting, och det kunde han inte göra utifrån den socialdemokratiska motionen. Men jag har inte bett om konkretiseringar i fråga om detaljer. Jag är fullt överens med herr Sjönell om att det får den här arbetsgruppen, där även facket är mycket starkt företrätt, klara av. Vad jag frågade efter var vilken vilja, vilken ideologi som finns bakom detta från centerns sida. Vart vill man nå? Vad har man för tankar om sysselsättningen, om hur detta skall handhas, hur man skall inrikta den svenska stålindustrin? Finns det någon vilja att driva och leda denna inriktning? Eller skall man bara följa med industrin och registrera vad den vill ha gjort? Då är det ju väldigt underligt. Det var de preciseringarna jag ville ha och inte detaljerna om det ena och det andra i utredningen. Sedan säger herr Sjönell att han aldrig har sagt att herr Åsling har påstått att det skulle vara ett dominerande statligt inflytande, utan herr Åsling har sagt att det skall vara ett starkt statligt engagemang. Ja, det är möjligt att jag var litet för optimistisk i min föreställning om vad herr Sjönell sade — att han verkligen menade att industriministern var beredd att ta krafttag här och gå in och styra någonting. Men tydligen var det inte så; det var bara ett annat sätt att säga ingenting när herr Sjönell talade om ett starkt statligt engagemang. Vad är då starkt? Definiera det! Är det ungefär 30 96, som har sagts tidigare? Ja, då är herr Sjönell kvar i den gamla historien. Jag måste säga att jag tror väldigt litet på intresset för ett starkt statligt engagemang när jag hör herr Sjönell. Han sade i sitt förra anförande något om att det inte blir bättre i företagen därför att de förstatligas; det går inte lättare att sälja för den skull. Men det har väl ingen påstått —- det kan jag helt och hållet hålla med honom om. Så säger han att det inte blir bättre därför att försäljarna blir byråkrater. Jag har mött försäljare för statliga företag — jag har upplevt dem i NJA — och jag tror inte att de är mera byråkrater än vad försäljare för privata bolag är. Försök hålla inne med att alltid tala litet nedsättande om det statliga företagandet, att det är någon särskild byråkrati där, att det är någon sämre sort, att det privata näringslivet är så väldigt överlägset i detta sammanhang! Ja, herr Sjönell, jag måste konstatera att den ideologi ni för fram här egentligen är denna: Låt det privata näringslivet i stort sett bestämma, och centern skall följa efter mycket snällt och se till att sopa igen litet av de allra värsta spåren efter dess framfart!
Herr talman! Herr Sjönell har inte tid med någon längre ideologisk debatt. Men jag hoppas att han ändå kan precisera sig. Är det arbetsgruppen som skall bestämma omfattningen av den svenska stålindustrin i framtiden? Det är ju den intressanta frågan. Är det denna arbetsgrupp som skall se till om stålindustrin skall bantas eller behållas på nuvarande nivå, eller hur den annars skall vara? Då är frågan vilka som skall engagera sig i detta. Vem har drivit fram den situation som vi har i dag? Jo, det är ju den svenska privata stålindustrin, som under årtionden har haft goda tider — under efterkrigstiden, som herr Sjönell sade i sitt inledningsanförande. Vi har ju haft en efterkrigstid då stålindustrin har håvat in vinster och inte följt upp sina investeringar på ett riktigt sätt. Men vi har också haft en regering som först förra året tillsatte någon att titta på det här ur företagsekonomisk synvinkel. Nu säger herr Sjönell att det finns en arbetsgrupp som skall följa upp det här. Vem skall bestämma vilka industrigrenar det blir fråga om och i vilken omfattning de skall ersätta minskningen inom stålindustrin? Vad kommer arbetsgruppen att ha för befogenheter och vad kommer man att vidta för åtgärder? Det är frågor som arbetarna på de drabbade orterna vill ha svar på från den borgerliga regeringen.
Herr talman! Vi börjar nu, tyvärr höll jag på att säga, att känna igen herr Svanberg. Han var sig inte lik i sitt första anförande — han var mycket saklig, lugn och övertygande från sin synpunkt sett. Men nu har tydligen de sakliga argumenten trutit, och därför har röstläget höjts och den gamla sluggermentaliteten kommit fram. Jag skall fatta mig mycket kort som svar på det senaste inlägget från herr Svanberg, som inte innehöll mycket i sak utan mera var ett onyanserat angrepp på centern. Vilka tankar har centern om sysselsättningen, frågade herr Svanberg. De tankar vi har om sysselsättningen är uppenbarligen desamma som herr Svanberg och hans parti har. Vi tänker klara sysselsättningen så långt som det över huvud taget är möjligt. Var denna nivå ligger framgår av de sysselsättningsfrämjande åtgärder som regeringen har vidtagit den gångna vintern. Sysselsättningssiffrorna i april i år 1. ex., som redovisas av statistiska centralbyrån i dag, ligger bättre till än motsvarande siffror i fjol under den gamla regeringens tid. När det gäller stålindustrin är det regeringens och regeringspartiernas ambition att klara sysselsättningen, men jag har sagt tidigare att man måste utgå ifrån att det blir smärtsamma omställningar i stålbranschen. Det måste bli strukturförändringar som innebär att branschen får krympas för att bli effektivare. Men de människor som blir utsatta för dessa strukturförändringar skall beredas arbete genom alternativa sysselsättningsåtgärder. Man skall satsa på att de har samma rätt till arbete som andra medborgare. Därvidlag har arbetsgruppen ett mycket stort program, men arbetsgruppen är ju inte ett organ som står över regering och riksdag. Arbetsgruppen skall framlägga ett underlag för bedömningen av vilka åtgärder som skall sättas in för att klara regeringens utomordentligt höga ambition när det gäller att värna om sysselsättningen i stålbranschen. Denna ambition gäller även för andra branscher här i landet. Detta är uttryck både för en klar ideologi och för praktisk politik och får utgöra svar även på herr Hagbergs i Borlänge frågor.
Herr talman! Under föregående vecka behandlade vi här i kammaren arbetsmarknadsutskottets betänkande 1976/77:23 angående sysselsättning och regional utveckling. Vi socialdemokrater i Värmland hade lagt fram en motion där vi ombad regeringen att redovisa sina ställningstaganden i fråga om vilka insatser man var beredd att göra för att förverkliga de regionalpolitiska målen för vårt län. Men i den motionen, som har nummer 1262, tog vi även upp frågor som i hög grad berör de spörsmål som nu behandlas i näringsutskottets betänkande 1976/77:42. Varför? Jo, därför att vårt län liksom många andra läns dominerande näringsliv bärs upp av stålindustrin, och framtiden för denna industrigren är helt avgörande för länets och berörda orters framtid. Jag vill här erinra om att de i betänkandet omnämnda värmländska stålorterna har ett sysselsättningsberoende till befintlig stålindustri på mellan 85 och 100 ?6 av sin totala industrisysselsättning. Alla de människor som har sin sysselsättning inom stålindustrin har en sak gemensam: de frågar efter snara och kraftfulla åtgärder från samhällets sida för att klara sina jobb. I samtliga socialdemokratiska motioner som behandlas i nu föreliggande betänkande framförs en rad förslag till åtgärder som skulle kunna tillgodose de krav som framförs från de anställda inom stålindustrin. Men motionerna avstyrks. Utskottsmajoriteten hänvisar till att den arbetsgrupp som industriministern tillsatt för att utvärdera handelsstålsoch specialstålsutredningarna skall komma att föreslå nödvändiga handlingsalternativ inom stålbranschområdet. Jag noterar, herr talman, att arbetsgruppen bl.a. skall beakta de regionalpolitiska konsekvenserna. När man läser utskottsbetänkandet så tycker man sig registrera att utskottet tror sig kunna stilla den oro som råder för stålindustrins framtid — om kraven på snara åtgärder - genom att hänvisa till arbetsgruppen. När riksdagen förra veckan behandlade regionalpolitiken fick vi besked om att regeringen inte kommer att kunna lägga fram någon proposition om den framtida regionalpolitiken förrän 1979. Åtgärder kan alltså inte sättas in förrän 1980. Nu skulle jag vilja veta: Skalldet regionalpolitiska handlingsalternativ, som den nu aktuella arbetsgruppen förväntas komma med, läggas fram som ett från regionalpolitiken i övrigt isolerat alternativ eller skall gruppens alternativ samordnas med övriga regionalpolitiska åtgärder? Skall det sistnämnda alternativet gälla dröjer det alltså ända till 1980. Så länge kan inte många av de nu berörda orterna och företagen, bl.a. i Värmland, vänta på åtgärder. Utskottsmajoriteten anför också i sitt betänkande att ”självfallet måste företagen i branschen — särskilt de stora företagen med en både geografiskt och branschmässigt spridd verksamhet — ikläda sig ett särskilt ansvar för att fortsatt sysselsättning kan beredas åt deras anställda” samt hänvisar till att det finns en lag om anställningsskydd. Ja, det finns en lag om anställningsskydd. Men så stark är inte den lagstiftningen, att man kan tvinga något företag att ha kvar folk i anställning om man inte har något att producera. Då har företagen rätt att verkställa uppsägningar, och det kommer de säkert också att göra. Man skall för övrigt inte lita alltför mycket till företagens ansvar för sysselsättningen. Personligen har jag lyssnat till hur ledningen för det största stålföretaget i Värmland förklarat, att det inte kan åligga företaget att ta ansvar för den sysselsättningsminskning som kan uppstå hos dem på grund av nödvändiga strukturförändringar. Jag är medveten om att strukturproblemen är många och svårlösta. Ett bifall till de motioner som väckts från socialdemokratin skulle dock ge helt andra möjligheter att lösa branschens problem än vad man kan förvänta sig skall ske genom de borgerliga alternativ som föreslås. Därför vill jag, herr talman, yrka bifall till reservationerna 1, 2 och 3.

Herr talman! Jag känner ett behov av att med några ord starkt understryka angelägenheten av de åtgärder som socialdemokraterna i utskottet föreslår i reservation nr 2. Där krävs att möjligheterna till alternativa sysselsättningstillfällen för de orter som kommer att drabbas av strukturförändringar inom stålindustrin snarast skall undersökas. Reservationen grundar sig på en motion inlämnad av oss socialdemokrater från Kopparbergs län, i vilken vi också slår fast att en i och för sig nödvändig strukturomvandling måste styras av en aktiv statlig näringspolitik för att omställningarna skall kunna ske i socialt acceptabla former. En absolut förutsättning är då att förändringarna inte sker i snabbare takt än att nya arbetstillfällen hinner skapas i de drabbade orterna. De människor som har sin försörjning i den södra delen av vårt län har på nära håll tvingats konstatera hur hårt en ort, som är helt beroende av stålframställning, drabbas i samband med överraskande förändringar i ägarförhållandet och därefter beslut om nedläggning. Jag tänker på Vikmanshyttan. Vikmanshyttan är ett typexempel på vad som händer när samhället står oförberett och saknar nödvändiga styrmedel. Att sedan besluten fattas över huvudet på de anställda och ansvariga politiker i kommunen gör ju inte saken mindre beklämmande. Det är bara att hoppas att vi slipper fler nödlösningar av typen Vikmanshyttan. Men, herr talman, det är inte bara i Vikmanshyttan som stålkrisen har skapat stora problem och väckt oro bland människorna. Vi har problemen i Domnarvet och i stort sett på de flesta bruksorter runt om i Bergslagen. I min egen hemkommun bedriver Boxholm stålframställning i Horndal, men den verksamheten skall enligt handelsstålsutredningen läggas ned i mitten på 1980-talet. Det skulle innebära ingenting mindre än en katastrof för hela samhället, inte minst med tanke på att det i dag redan finns ett beslut om nedläggning av sågverksindustrin, som är den andra större arbetsplatsen i Horndal. Vi motionärer bedömer det som sannolikt att den omstrukturering av stålindustrin som har påbörjats kan komma att kräva både nedläggningar och omflyttningar av vissa tillverkningsenheter. Men det får inte gå ut över människornas ekonomiska och sociala trygghet. Och eftersom företag och kapital inte i någon nämnvärd grad tycks tyngas av något större samhällsansvar, måste staten i stället gå in och garantera de anställda fortsatt försörjning på de här berörda orterna. Om vi vill undvika ett nytt Vikmanshyttan måste regeringen handla snabbt, eftersom tiden är begränsad. Det är därför angeläget att undersökningar omedelbart inleds om vilka tillverkningar som kan etableras i samband med eventuella nedläggningar inom stålindustrin. Vid genomförandet av dessa utredningar bör självklart berörda fackförbund och kommuner med stålindustri vara representerade. Med det anförda yrkar jag, herr talman, bifall till reservationen 2.

Herr talman! De båda stålutredningarna har väckt berättigad uppmärksamhet och stort uppseende. Men redan tidigare har fackföreningsrörelsen och socialdemokratin varnat för utvecklingen inom stålbranschen och även föreslagit åtgärder för att i tid möta och minska de negativa verkningarna av en alltför snabb strukturomvandling.

Utredningarna har bekräftat våra farhågor. De har visat att det är dåligt ställt med samarbetet mellan de olika stålföretagen. De har visat att det är dåligt ställt med framsynthet, investeringsvilja och förnyelse. I dag hotas flera tusen anställda inom stålindustrin av arbetslöshet. I orter där ett enda stålföretag svarar för mellan 60 och 70 96 av industrisysselsättningen är människorna i dag oroliga för sina jobb. Örebro län är ett av de län som är mest beroende av specialstålindustrins verksamhet. I en liten kommun som Degerfors har järnverket under en tioårsperiod dragit ned antalet sysselsatta från omkring 2 400 till 1 350 —- en minskning således med omkring 1 000 anställda. Och planerna förutsätter en fortsatt kraftig minskning de närmaste åren. Företaget har seglat med i högkonjunkturerna och haft besvärligheter dessemellan. Besvärligheterna har tenderat att öka. Vad en sådan här utveckling betyder för samhället och den kommunala verksamheten är uppenbart. Även om situationen i fallet Degerfors hittills har kunnat balanseras genom en någorlunda hygglig utveckling i grannkommunen Karlskoga så visar nu utredningarna att även där är specialstålsektorn i fara. Vi löper således stor risk för att en hel länsdel, som till stor del bär upp industrisysselsättningen i länet, inom de närmaste åren kommer att utarmas. Ljusnarsbergs kommun är en annan kommun i länet som drabbats hårt av strukturförändringar under senare år. Befolkningsmässigt är kommunen nu nere i sådana tal att man rimligen inte kan tåla ytterligare avtappningar i sysselsättningen. I det här läget är kommunens största industri — ett företag inom specialstålsektorn med kallvalsade band som specialitet — föremål för förslag om en fusionering, som kan leda till en kraftig minskning av antalet anställda. Herr talman! Jag bestrider inte att stålbranschen behöver genomgå en strukturförändring och att en sådan förändring ofta leder till minskad sysselsättning i tidigare tillverkningsprocesser. Men med tanke på den dominerande ställning som många stålföretag har på de orter där de är etablerade och med tanke på gjorda samhällsinvesteringar och uppbyggnad av kommunal service är det inte rimligt att passivt acceptera sådana förändringar på företagens egna och ensidiga villkor. Vi måste kunna ställa krav på alternativ sysselsättning och krav på att berörda parter, dvs. företag, anställda och kommuner, får tillfälle att på ett verksamt sätt delta i och påverka utvecklingen. Det är inte rimligt att acceptera s.k. självläkande krafter inom näringslivet. En sådan filosofi skulle i Örebro län under de närmaste åren få förödande konsekvenser. I stället är det nödvändigt att samhället nu snabbt och aktivt engagerar sig i strukturrationaliseringen av stålindustrin, att forskningsoch utvecklingsarbete inom stålhanteringen stimuleras ytterligare och att alternativa etableringsmöjligheter snarast utreds. Jag vill således yrka bifall till de tre socialdemokratiska reservationer som är fogade vid näringsutskottets betänkande nr 42.

Herr talman! Jag ämnade inte delta i den här debatten, men Vikmanshyttan har nämnts i ett par omgångar, och jag känner mig då skyldig att lämna ett par upplysningar om hur situationen är i Vikmanshyttan En: Det har inte skett någonting i Vikmanshyttan, säger herr Hagberg i Borlänge, och även herr Green var kritisk. Båda två tar väl detta som ett exempel på att det företag som äger bruket i Vikmanshyttan saknar en del av det samhällsansvar som det rimligen borde ha. Får jag då säga att målsättningen i Vikmanshyttan i dag är att ordna 400 arbetstillfällen — en målsättning som stöds av företaget, i detta fall Stora Kopparberg, facket och Hedemora kommun. Jag har i min hand en rapport, daterad den 18 maj, enligt vilken företag med 283 anställda vid full drift bands till Vikmanshyttan, fördelade på sex olika företag. Arbete med att ordna lokaler och omskolning av personal har påbörjats för dessa företag. Utöver dessa objekt pågår undersökningar och förhandlingar för ytterligare 115 arbetstillfällen. Till detta kan läggas kontakter med ytterligare ett antal företag. Självfallet är det på det sättet att problemen vid en omställning av det slag som drabbat Vikmanshyttan är stora. Men för att få balans i debatten har jag ansett det riktigt att redovisa sakläget, hur situationen är i dag. : Det skall också sägas här att det är många goda krafter som samverkar till detta: kommunen, länsstyrelsen, Stora Kopparbergs Bergslags AB, som har varit hårt engagerat, facket, industridepartementet och även en del andra. Samtliga har hårt engagerat sig i att ordna nya arbeten när nu en strukturförändring skett i fråga om specialstålverken. Jag har nog ändå ett intryck av att omställningsproblemen efter en övergångstid kommer att lösas ganska väl för Vikmanshyttan just tack vare den goda samverkan mellan så många krafter.

Herr talman! Jag visste inte att Eric Carlsson var Stora Kopparbergs försvarsadvokat i riksdagen. Men ett faktum är att verkstadsindustrin i Vikmanshyttan har problem att ordna jobb. Ännu har vi inte den verkstad i Vikmanshyttan som skall sköta vissa legoarbeten åt Stora Kopparberg. Det uppstår ett problem som gör att framtiden kan bli svår, nämligen att jobben skall tas från en annan ort, och den orten skall enligt befintliga stålutredningar gå miste om 2 000 jobb. Då ställs man inför problemet om verkstadsindustrin kring Borlänge kan ordna jobb åt sina verkstäder och vad som i så fall händer i Vikmanshyttan. Den farhågan är facket medvetet om. Man håller visserligen på att utbilda personal för denna verkstad, men vad blir resultatet när fler orter drabbas av samma sak som Vikmanshyttan? Faran är alltså att det inte blir tillräckligt med arbetstillfällen i Vikmanshyttan. Vad kommer att hända i Horndal, Borlänge och i andra orter? Vilken sysselsättning skall man ha där? Därför har jag som ett exempel tagit Vikmanshyttan, där man hittills inte har klarat problemen. Det pågår bara förhandlingar och ges löften. Stora Kopparberg kan inte undandra sig sitt ansvar. Hittills har man inte klarat problemen. Vi får se vad som händer.
Herr talman! Om Eric Carlsson frågar anställda och över huvud taget människor som bor i Vikmanshyttan — dem bör ju Eric Carlsson rimligtvis känna — kan han konstatera att de inte alls är lika optimistiska som han själv för en liten stund sedan var från denna talarstol. De känner fortfarande en djup oro för hur man skall lyckas skapa arbetstillfällen i Vikmanshyttan. Det är rätt, som Eric Carlsson säger, att man har funnit en del ersättningsjobb. Jag vågar påstå att det beror på att man från fackets och kommunens sida verkligen har agerat och försökt påverka alla tänkbara instanser för att få fram de här nya jobben. Hade man inte vidtagit dessa åtgärder utan bara tyst accepterat den uppkomna situationen, då är jag helt övertygad om att inga som helst ersättningsjobb hade förlagts till Vikmanshyttan. Det är alltså facket och kommunen som har lyckats åstadkomma dessa ersättningsjobb. Men människornas i Vikmanshyttan uppfattning är att det inte räcker.
Herr talman! Jag är inte, herr Hagberg i Borlänge, ombud för Stora Kopparberg eller någon annan i den här diskussionen. Jag har försökt redovisa det rådande sakläget och de resultat som har uppnåtts i fråga om att skapa nya arbetstillfällen genom samfällda insatser. Stora Kopparbergs Bergslags AB har, herrar Hagberg och Green, trots all smutskastning ändå gjort stora insatser. Självfallet har också kommunen, facket och vi riksdagsmän i området medverkat på olika sätt, inte minst genom våra kontakter med industridepartementet. Jag tycker att rätt skall vara rätt även i en debatt av det här slaget. Så säger herr Green att människorna känner en djup oro. Ja, naturligtvis. När man ställs inför någonting nytt, när det skall ordnas nya arbetsmöjligheter, när det kommer en ny företagsstruktur — inför den omställningen känner man oro och osäkerhet. Jag tror att det siffermaterial som man har fått fram och de företag som man har bundit till Vikmanshyttan ändock är en garanti för att man har de här arbetstillfällena och flera på gång. Herr Hagberg i Borlänge rörde sig över vida fält när han talade om verkstaden i Vikmanshyttan. Den verkstaden, som man bedömer den i dag, skall ju inte bara vara en serviceverkstad för Domnarvet, utan det finns en rad järnbruk och stålindustrier i det här området som också är intresserade av att få arbeten utförda i den nya verkstaden. Jag tror att man trots de bekymmer som finns ändock med en viss tillförsikt kan se mot framtiden i Vikmanshyttan. I varje fall skall man inte säga som herr Hagberg gjorde i debatten, att det inte har skett någonting i Vikmanshyttan. Då är man ute med felaktiga uppgifter.
Herr talman! Eric Carlsson förvanskar vad jag tidigare har sagt; det är bara att läsa protokollet. Jag har sagt att man har lovat 400 jobb i Vikmanshyttan men att risken är att det bara blir hälften. Det är ändock något mer än ingenting. Jag vill ändå ta upp tråden när det gäller problemen att ordna jobb. Det gäller inte bara Vikmanshyttan i fortsättningen, det gäller fler orter. Det var med utgångspunkt i företagens sociala ansvar som jag tog upp Vikmanshytteexemplet. När man inte ens på den orten har klarat problemet i dag, hur skall man då göra det om de här planerna som båda utredningarna ligger bakom förverkligas? Då klarar man inte några som helst ersättningsjobb på de orter som kommer till. Jag tror det är väldigt viktigt att poängtera att det inte var någon särskilt utomordentlig insats när Stora Kopparberg tre dagar efter valet talade om att Vikmanshyttan skulle läggas ner, och det måste väl också Eric Carlsson erkänna. I själva verket var det en utomordentligt dålig insats som Stora Kopparberg gjorde. De som däremot har gjort en bra insats är arbetarna, fackföreningarna, de ABF-grupper som har aktiviserat sig, hela befolkningen. Det är de som verkligen har tryckt på så att det har blivit någontirg. Det borde vara en liten lärdom för Eric Carlsson att det i det här sammanhanget var Stora Kopparberg som lade ner och nu får ett tryck underifrån när det gäller att söka klara situationen — men tydligen inte lyckas.
Herr talman! När herr Hagberg i Borlänge konstaterar att han får en saklig redovisning för vad som har inträffat tar han upp en lång rad nya saker. Jag skall inte gå in i en diskussion om dem. Det är emellertid belysande för hur herr Hagberg diskuterar. Man har i dag 283 arbeten bundna till Vikmanshyttan. Då säger herr Hagberg att målsättningen var 400 och att man inte ens har klarat hälften. 283 är ändock mer än hälften — men det är kanhända någon modern matematik herr Hagberg använder när han skall främja sina syften i en debatt. Jag tycker att vi nu kan avsluta debatten i den delen. Den strukturförändring som nu har skett inom specialstålverken var känd långt före september månad 1976. Den gamla regeringen var informerad vid månadsskiftet juli-augusti om vad som skulle hända, och det fanns propåer betydligt tidigare; det kan vi erfara av de stålutredningar som fick sina direktiv långt dessförinnan. Där fanns nämligen de här problemen med i bilden.
Herr talman! Eric Carlsson rör sig med sifferuppgifter om bundna ar betstillfällen. Det finns alltså inga arbetstillfällen i dag, utan de är bundna. Frågan är då: På vilket sätt? I de 283 arbetstillfällena ligger den nya verkstaden, och vi vet ingenting om dess omfattning. Dessutom måste man hela tiden fråga sig: När kommer planerna i Vikmanshyttan att förverkligas? Hinner folk flytta därifrån? Hur många kommer att söka sig åt annat håll? Där har vi också ett problem som Eric Carlsson inte vill beröra. Och när man tar upp flera saker i den här debatten blir Eric Carlsson upprörd. Det vi skall vara upprörda över är väl att man lagt ner Vikmanshyttan utan att ordna ersättningsjobb i förväg.
Herr talman! Jag sade i mitt första inlägg att det i dag pågår anskaffning av lokaler och att omskolning påbörjats med hänsyn till de arbetstillfällen som är bundna till Vikmanshyttan. När lokaler anskaffats och omskolningen är klar, räknar man med att kunna vara en god bit på väg, vilket beräknas vara klart i början av år 1978. Men självfallet — och det skall jag ge herr Hagberg rätt i — medför en sådan här omställning problem och oro. Det skall ingen förneka.

Herr talman! Vid näringsutskottets betänkande nr 43, som rör motioner om skogsindustrin, har vi från socialdemokratiskt håll fogat två reservationer som jag något vill kommentera.

I utskottets skrivning heter det nämligen: ”Frågan om hur sågverk utan egna skogar skall få erforderlig råvara kräver emellertid omedelbar uppmärksamhet. Vissa köpsågverk har stor betydelse för sysselsättningen i de områden där de är belägna. Det är därför, som sägs i motionerna 1976 77:214, viktigt att råvaruförsörjningen på kort sikt för sådana sågverk säkerställs.” Man hänvisar vidare till att industriministern i ett interpellationssvar tidigare i år givit uttryck för en likartad bedömning. Industriministern räknar emellertid med att problemet skall kunna lösas på frivillig väg under medverkan av skogsbolagen. Utskottsmajoriteten drar av detta den slutsatsen att man kan förutsätta att den fortsatta utvecklingen bevakas genom regeringens försorg. Reservanterna delar inte denna trosvissa syn på problemets lösning. Det finns enligt vår mening av både regionalpolitiska och sysselsättningsmässiga skäl anledning att vidta omedelbara åtgärder. Situationen är nämligen den att med en ökad knapphet på skogsråvara kommer de mindre sågverken, som saknar egen skog, i kläm. I takt med att de stora skogsbolagen och skogsägarföreningarna själva börjar förädla sin råvara blir det allt svårare för de sågverk som saknar egen skog att överleva. I det läget kan man, som det sägs i motionen 214, inte vänta sig att privata skogsägarintressen skall ta andra hänsyn än företagsekonomiska, och då måste samhället ha möjligheter till sådana dispositioner av tillräckliga kvantiteter skogsråvara att regionaloch sysselsättningspolitiska intressen tas till vara. Eftersom det dessutom är så, att många av dessa sågverk är belägna i inlandet och i flera fall svarar för den enda sysselsättningen av betydelse för orten, kan man inte avvakta ett samlat program för hela skogsnäringen. Lokaliseringen av de här sågverken har skett av arbetsmarknadsmässiga och regionalpolitiska skäl, och genom dem säkras sysselsättningen på orter viktiga för skogsnäringens framtida utveckling. De ger ett betydelsefullt underlag för en samhällsservice som gör det möjligt att bibehålla den arbetskraft som erfordras för att trygga uttaget av skogsråvara till den tunga skogsindustrin vid kusten. Det är lokaliseringar som det således finns anledning att slå vakt om i vårt inland. Det är, herr talman, mot denna bakgrund som vi reservanter hävdar att regeringen genom effektiva åtgärder måste tillse att de köpsågverk som genom regionalpolitiska åtgärder tillkommit, främst i inlandet, tillförsäkras behövlig råvara. Beträffande reservationen 2 vill jag erinra om att den socialdemokratiska regeringen startade ett omfattande utredningsoch programarbete som hade som mål att få fram en samlad näringspolitisk syn på hela skogsnäringen, dvs. såväl skogsbruket som skogsindustrin. Detta programarbete avsåg att tillgodose de fackliga organisationernas krav på samhällsåtgärder för en planmässig hushållning med skogsråvaran för att trygga sysselsättningsoch regionalpolitiska hänsyn i skogsindustrins framtida utveckling. Den socialdemokratiska regeringen aviserade därför att ett samlat näringspolitiskt program för skogsnäringen skulle komma mot slutet av 1977, och förhoppningsvis skulle det kunna vara i kraft fr.o.m. 1978. Reservanterna hävdar därför att det är angeläget att riksdagen till regeringen riktar en uppmaning att i det aviserade näringspolitiska programmet för skogsnäringen beakta de synpunkter som redovisas i den socialdemokratiska partimotionen 1327. Vi anser att endast genom en planmässig hushållning under samhällets ledning kan såväl sysselsättningsoch näringspolitiska intressen som resurshushållningsoch miljöintressen tillgodoses på ett sätt som är till gagn för hundratusentals anställda inom skogsnäringen och för hela folket. Det brådskar att regeringen fullföljer den socialdemokratiska regeringens arbete på ett skogspolitiskt handlingsprogram. Med det anförda, herr talman, yrkar jag bifall till de två reservationer som fogats vid näringsutskottets betänkande nr 43.

Herr talman! Det är fullt riktigt vad näringsutskottet skriver i sitt betänkande nr 43, att vpk alltsedan år 1966 i motioner aktualiserat frågan om skogsindustrins forskningsarbete. Vårt parti har därtill i stort sett varit ensamt på detta område. Vi har i våra motioner kunnat peka på hur de privatkapitalistiska skogsbolagen försummat forskning och utveckling, hur dessa skogsbolag försummat att ta fram nya produkter ur skogen som råvara samt att förädlingsgraden inom den svenska skogsindustrin är betydligt lägre än i en rad andra länder. Omfattande arbetslöshet, sysselsättningssvårigheter och företagsnedläggningar har blivit följden, vilket drabbat 10 000-tals arbetare och många samhällen. Skogsskövling och ödebygder hör också till bilden. De kortsiktiga profitintressena har fått vara avgörande. Det är nu 13 år sedan den dåvarande regeringen i proposition 1964:185 om lokaliseringspolitiken uttalade följande: ”En avgörande förutsättning för en fortsatt snabb standardstegring är att vårt näringsliv anpassas och utvecklas efter det moderna samhällets krav. Ny teknik, nya produktionsprocesser och nya varor kommer att skapa nya företag och nya marknader.” Vad som sålunda framfördes för 13 år sedan av den dåvarande regeringen var fullt riktigt men kom framför allt inte att gälla skogsindustrin. Här växte inte fram företag för framställning av nya varor och därmed nya marknader och ökad sysselsättning. Motsatsen blev fallet: omfattande rationaliseringar och strukturförändringar, i vilkas spår följde utslagningen av 10 000-tals lönearbetare. Detta var ju motsatsen till vad den dåvarande regeringen uttalat som sin målsättning. Men allt skedde för att tjäna det privata vinstintresset. De inhöstade jättevinsterna hamnade hos storfinansen. Till de många utslagna togs ingen hänsyn. Vad som var ändamålsenligt för de anställda och samhället var inte ändamålsenligt för de privata skogsbolagen. En betydande kapitalförstöring har skett. De stora vinsterna har även inneburit en omfattande kapitalexport. En strukturomvandling av näringslivet är ofrånkomlig, nödvändig och önskvärd i varje samhällssystem. Men en dylik strukturomvandling måste genomföras efter ett medvetet, långsiktigt program i folkets och inte i profitens intresse. Den strukturomvandling som skett och som fortfarande pågår inom skogsindustrin kan vpk inte acceptera, då den helt tjänar profitörernas intressen. Den är inte i linje med samhällets bästa eller det sociala ansvarstagandet. Endast det privata profitbegäret är här drivkraften. Det ”sociala ansvarstagande”, som företagen enligt årets budgetproposition lär besitta, kan inte gälla skogsbolagen. Massor av exempel skulle kunna anföras som bevisar hur brutalt och hänsynslöst dessa skogsbolag har uppträtt mot de anställda och den bygd där jätteprofiterna har intjänats. De har uppträtt på ett sätt som endast de krafter kan göra, vilkas enda drivkraft är den omättliga profithungern. Endast ett exempel skall anföras i detta sammanhang; det gäller Ådalen, min egen hemkommun. Där har SCA lämnat efter sig en industriell kyrkogård. Företag efter företag har detta bolag lagt ned utan att svara för någon ersättningsindustri eller arbete åt de många avskedade i Ådalen. Inte har Svenska Cellulosa Aktiebolaget och dess ägare Svenska Handelsbanken visat något socialt ansvar. Vad som står att läsa i budgetpropositionen bil. 15 s. 3 om företagens ”sociala ansvarstagande” stämmer inte med verkligheten. Exemplen på skogsbolagens ansvarslösa handlande mot såväl samhället som de anställda skulle kunna mångfaldigas. Profitbegäret har varit ledstjärna. Skogsbolagen har fått uppträda helt fritt och efter eget gottfinnande. Till de många utslagna har det inte tagits någon hänsyn. Sedan länge har dessa skogsbolag varit ”mogna” för samhällets övertagande. När vpk i motionen 884 till detta riksmöte föreslår att riksdagen uttalar sig för ett överförande av den privata skogsindustrin i samhällets ägo kan vi visa på att det sedan länge är ett aktuellt krav från landets massaoch pappersarbetare. En rad fackföreningar inom Svenska pappersindu striarbetareförbundet har krävt ett förstatligande av den privata skogsindustrin. Frågan har förts vidare till fackliga kongresser, som uttalat sig i samma riktning. Vpk har alltså en kraftig facklig förankring för sitt motionskrav. Grafiska fackförbundet reste vid sin senaste kongress kravet på att alla svenska pappersbruk bör förstatligas. Andra fackförbund, såsom Skogsoch Träindustriarbetareförbunden samt SIF och SALF i TCO, har krävt en statlig styrning av den svenska skogsindustrin. Det råder som synes ett utbrett missnöje med den svenska skogsindustrin inom den fackliga rörelsen i Sverige. I våra motioner i fråga om skogsindustrin har vi inte endast vänt oss mot skogsbolagens rovdrift med människor och med skogen som naturtillgång. Vi har också krävt att skogsbolagen skall svara för en mer avancerad forskning med sikte på att ur skogen som råvara få fram nya produkter och därmed nya sysselsättningstillfällen. Tillåt mig, herr talman, att anföra vad avdelning 17 i Kramfors av Pappersindustriarbetareförbundet framförde till förbundets kongress redan år 1965: ”Som bekant har den privata företagsamheten inte kunnat klara folkförsörjningen i Norrland. Exporten från denna del av landet gäller fortfarande i stor utsträckning råvaror och halvfabrikat. De stora profiterna på exempelvis pappersmassa har gjort att skogsbolagen inte ägnat den träkemiska forskningen det intresse, som ur samhällssynpunkt hade varit det fördelaktigaste —-—--—-. I stället för att avsätta tillräckligt kapital för en vidareutveckling av den norrländska råvaran — skogen, har dessa storbolag gjort sig skyldiga till en omfattande kapitalexport. En avancerad forskning skulle säkerligen skapa nya konsumtionsvaror ur skogen som råvara — och därmed nya arbetstillfällen.” Kramforsavdelningens hemställan utmynnade i att kongressen till statsmakterna skulle framföra, att ”vill inte de privata skogsbolagen inordna sig i de förhållanden som bäst är ägnade att gagna samhället och folket bör frågan om förstatligande av skogsindustrin ställas på dagordningen”. Det är 13 år sedan dess. Det var en framsynt motion, där denna fackförening sökte värja sig mot vad man förutsåg skulle komma att bli ett oblitt öde. Nu, 13 år efteråt, finns denna fackförening inte längre. Den försvann samtidigt som de över 300 arbetarna fick sparken och SCA nedlade driften vid Kramforsfabriken, vilket skedde för bara en kort tid sedan. Något ansvar för sina anställda tog som bekant inte SCA och Svenska Handelsbanken. Kramforsavdelningen, nr 17 av Svenska pappersindustriarbetareförbundet, gick samma väg som de 96 andra avdelningarna inom Pappers, som tidigare har försvunnit då massafabriker har nedlagts i den stora strukturförändringsvågen. Ingenstans har skogsbolagen svarat för ersättningsindustrier eller känt något socialt ansvar.

Skogen är en produkt av värdebeständig karaktär som, rätt skött, aldrig sinar. En intensifierad forskning inom skogsindustrins område och efter tidsenliga linjer skulle ge möjligheter till en mera differentierad skogsindustri och därmed ökade sysselsättningsmöjligheter. Detta förutsätter dock att skogsbolagen tvingas att satsa betydligt mera på forskningen. Skogsbolagen borde i eget intresse avsätta en viss del av sin årliga vinst för just detta ändamål, vilket vore en insats som på längre sikt skulle visa sig synnerligen lönsam, inte bara för samhället och de anställda utan också för skogsbolagen. Då skogen är en av Sveriges största och i längden viktigaste naturtillgångar, är det en samhällelig angelägenhet att den sköts och utnyttjas på ett rationellare sätt än vad som hittills varit fallet. Skogsbolagens intresse för forskning och utveckling har framför allt varit knutet till skogsredskapen för att få en snabb och billig skogsavverkning och minska antalet skogsarbetare samt nå tekniska framsteg för massaoch pappersindustrin. Detta framgår klart och tydligt även av det tryckta material som skogsindustrin utger och som ställs till riksdagsmännens förfogande. Utländska forskare har sedan länge förvånat sig över den skogliga rovdriften i Sverige och bristen på avancerad forskning. Så här berättar Howard W. Mattson, deltagare i en studiegrupp vetenskapsmän från USA, på studiebesök i Sverige. Jag citerar ur den rapport han avgav efter det han kom hem från sitt besök i Sverige: ”-—-— i det närmaste all forskning på pappersoch massaområdet föreföll att vara direkt inriktad på att förbättra utbytet av kvaliteten på massan. Till mycket liten del sysslade man med träet som en naturtillgång från vilken mer inkomstbringande material skulle kunna utvinnas.” T. o. m. då det gäller massans vidareförädling till papper ligger Sverige långt efter andra länder. Forskaren Lennart Stockman vid Svenska träforskningsinstitutet berättar i Svensk Papperstidning att ”av de sex större massaoch pappersproducerande länderna i världen — USA, Canada, Japan, Sovjetunionen, Finland och Sverige — ligger Sverige lägst då det gäller massans vidareförädling till papper”. Vad beträffar sågade trävaror säger samme forskare: ”Ungefär två tredjedelar av den svenska produktionen av sågade trävaror exporteras till utlandet”. Man kan i detta sammanhang fråga sig varför Sverige i tidernas början av de stora industrinationerna på kontinenten tilldelades rollen att vara exportören av råvara och halvfabrikat och i detta avseende fick en rent kolonial prägel, vilket vi i stor utsträckning fortfarande har. Frågan kan besvaras med att Sverige hade god tillgång på vatten. Landets sjöar och älvar var ju outsinliga, trodde man, och de kunde inte heller miljöförstöras. Därtill var det i Sverige god tillgång på elektrisk energi. Massaoch pappersindustrin, som är en processindustri, kräver mängder av energi. Den svarar för en tredjedel av den samlade industrins elförbrukning och är därmed den mest energikrävande branschen. Svenskarna fick alltså producera råvaran och halvfabrikatet, men vidareförädlingen skulle industrinationerna på kontinenten sköta själva. Givetvis skulle leverantörerna av råvaran och halvfabrikatet få bra betalt för sina tjänster. Jättevinster har också kunnat inhöstas av skogsbolagen. De har bildligt talat skurit guld med täljknivar under åren. Dock har dessa jättevinster inte stannat i Sverige. Varför skall Sverige fortfarande spela rollen av koloni? Både energin och vattnet är i dag stora problem för Sverige. Även från den synpunkten borde krafttag tas för att vidareförädla skogsråvaran i Sverige. Även från sysselsättningssynpunkt går det inte att fortsätta med samma ensidiga produktionsinriktning inom skogsindustrin. Att tala om att Sverige utnyttjar skogsråvaran kan inte leda till att enbart öka produktionen av massaoch sågade trävaror. Förädlingen av skogsråvaran måste vara det väsentligaste från sysselsättningssynpunkt. Följderna av skogsindustrins produktionsinriktning ser vi i dag i de allt större och svällande massalagren. Här får landets löntagare vara med och över sina skatter betala de hundratals miljoner kronor i lagerstöd som går till skogsbolagen, som redan tidigare var rika. Sverige är ett litet land med endast 8 miljoner invånare. All erfarenhet visar att här kan det inte bli fråga om kvantitet och massproduktion av varor. Kvaliteten måste vara avgörande och forskningen ställas i första rummet för att som det nu gäller få fram nya produkter ur skogen som råvara och därmed också nya sysselsättningstillfällen. Vad beträffar avancerad träkemisk forskning har Sverige varit synnerligen efterblivet i förhållande till andra industrinationer. Vi har i våra tidigare motioner under åren kunnat hänvisa till att exempelvis vårt grannland Finland befunnit sig långt före Sverige i den forskning det här gäller. Vi har även kunnat visa att länder som Schweiz, Västtyskland, USA och Sovjetunionen sedan länge har löst frågan om framställning av foderprotein ur biprodukter vid cellulosaproduktion. De många exempel som används i våra motioner skall jag här förbigå. Att Sverige kommit att hamna långt på efterkälken då det gäller detta slag av forskning berodde inte på att det saknades forskare, begåvade forskare i vårt land. Det berodde på att inga forskningsmedel ställdes till denna forsknings förfogande. Skogsbolagen var inte alls intresserade. De var endast intresserade av snabba och stora profiter, vilket man framför allt fick fram vid massaproduktionen. På senare tid har dock forskning på det område det här är fråga om kommit i gång och glädjande nog gjort stora framsteg. Men det är inte tack vare skogsbolagen, utan trots dessa. Nu prövas praktiskt vid Svenska träforskningsinstitutet en svensk metod att omvandla cellulosaindustrins avfall till mat för djur och människor. Detta projekt har vunnit stor internationell uppmärksamhet. Man har även kommit långt då det gäller den nya tekniken att få fram en prototyp till en fabriksanläggning. Forskaren Karl Erik Eriksson säger i Svenska träforskningsinstitutets tidskrift Kontakt i anslutning till dessa forskningsrön bl.a. följande: ”Det har inte varit så lätt alla gånger. Tack vare Troödssonsfonden har vi kunnat satsa ordentligt på den grundläggande molekylärbiologiska forskningen —-—-- Förståelsen för denna grundläggande forskning har av naturliga skäl inte alltid varit så stor inom skogsindustrin, eftersom denna forskning inte tidigare varit representerad inom branschen. Förståelsen ökar nu när de tekniska resultaten börjar komma.” Att skogsbolagen nu börjar visa intresse beror tydligen på att man har näsa för pengar och att man anar att här skall det gå att göra stora profiter i en framtid. Ett av de råmaterial som ännu inte blivit utnyttjade är ligninet. Årligen rinner miljontals ton av denna råvara bort i våra vattendrag eller bränns. Det är här fråga om ett omfattande materiellt slöseri. Forskare från USA menar att detta tillvägagångssätt i Sverige är ungefär lika klokt som att elda med dollarsedlar. De privata skogsbolagens omättliga profitbegär, som inte ser till de anställda och landets bästa, är underlaget för vpk:s yrkande att den privata skogsindustrin bör överföras i statlig ägo. Näringsutskottet använder i år samma motivering som en annan utskotismajoritet använde i fjol, nämligen att det pågår utredningsarbete inför ett näringspolitiskt program för skogsindustrin. Om den forskning som vi i vpk ställer främst är föremål för någon utredning eller kommer med i ett dylikt näringspolitiskt handelsprogram, sägs det dock inget om i utskottets betänkande. Kanske utskottets talesman kan ge svar på den frågan senare när han får ordet. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionen 884. Men innan jag slutar vill jag göra några påpekanden, Även om vpk inte har representanter i utskotten har vi givetvis synpunkter på de reservationer som avges till olika utskottsbetänkanden och på de motioner som dessa reservationer grundar sig på, i detta sammanhang närmast den socialdemokratiska partimotionen 1327 av herr Palme m.fl. om näringspolitiken. Det gäller närmast avsnittet 4 med rubriken Skogsindustrin. Det är, med förlov sagt, ett bedrövligt dokument. Läsaren av detta avsnitt i motion 1327 får den bestämda uppfattningen att det gäller för motionsskrivarna att söka visa på en aktivitet som aldrig har funnits. SAP har ju inte haft någon näringspolitik, framför allt inte då det gällt skogsindustrin. Här har ju skogsbolagen fått härja fritt och efter eget gottfinnande. Landet har fått en ny regering, vars rättesnöre är marknadskrafternas fria spel, om jag har tolkat er ideologi rätt. Men detta var ju också rättesnöret för den tidigare regeringen när det gällde skogsindustrin. Om bara denna industri tillförde landet stora valutainkomster, så skulle inte skogsbolagen störas. Det var så man sade. Den motion jag här talar om andas en innerlig önskan hos partiet att åter bli förvaltaren. Den radikala tendens som här och var framskymtar tycks mig vara hastigt påkommen. Här ett citat ur motionen: ”Därför är det angeläget med en skärpt övervakning och aktiva åtgärder från samhällets sida om inte onödiga påfrestningar skall uppstå för de anställda och för de kommuner som är beroende av nedläggningshotade företag. Kravet på en omställning i socialt acceptabla former måste stå fast.” Om dylikt hörde och märkte man inget då samma personer satt i regeringsställning. Kramfors och Ådalen är i detta sammanhang ett mycket talande exempel. Ytterligare ett citat ur samma motion — sedan lovar jag att inte ta fler, i varje fall inte i denna omgång: ”Skogsindustrin erbjuder ett bra exempel på behovet av ökad planering av industriutvecklingen.” Visst är skogsindustrin ett utmärkt exempel i detta sammanhang. Men det har ju existerat i decennier, det är inget nytt för dagen. Om man skall ha en planering av industriutvecklingen, så måste man också ha en näringspolitik, och det är det man saknade helt. Hur skall man f. ö. kunna öka den planering som inte fanns och inte finns? Men så står det faktiskt i motionen som jag nyss citerade. Detta om en planering av industriutvecklingen har anförts av vpk då det gäller skogsindustrin redan år 1966, då vi för första gången motionerade i riksdagen om skogsindustrin. Men våra motioner blev ständigt avslagna av den socialdemokratiska och borgerliga majoriteten. Vpk kan alltså inte stödja reservationen 2 till detta betänkande. Men, herr talman, iag yrkar bifall till motionen 884.

Herr talman! På en punkt kan herr Börjesson i Glömminge och jag vara helt överens: tillgången på skogsråvara är en av de viktigaste förutsättningarna för den svenska skogsindustrin. Men beträffande råvarutillgången för de s.k. köpsågverken delar vi inte den uppfattning som utskottsmajoriteten har redovisat, att man kan räkna med att problemet kommer att lösas på frivillig väg. Det finns flera exempel på att inlandssågverk, beträffande vilkas lokalisering arbetsmarknadsmyndigheterna och länsmyndigheterna har varit överens och för vilka vid lokaliseringsbeslutet uppgörelse hade träffats om råvara, ändå har haft svårt att få sådan råvara. I konkurrensen om den har skogsägarna och de stora skogsbolagen förbehållit sig rätten att själva disponera över den. Därför menar vi att det inte räcker med frivilliga överenskommelser utan att det måste till en reglering av råvaran för just dessa sågverk. Vi hävdar i vår reservation att i det här läget kan vi inte avvakta en slutlig plan för hela skogsnäringens framtid. Det brådskar om inte en rad sågverk skall tvingas lägga ned på grund av brist på råvara. Det märkliga är, som jag sade i mitt första anförande, att utskottsmajoriteten i sin skrivning också har sagt att den här frågan kräver omedelbar uppmärksamhet.

Herr talman! Herr Börjesson i Glömminge sade bl.a. att vpk:s krav om förstatligande av den privata skogsindustrin inte kan vara allvarligt menat, eftersom en figur häromdagen hade uppträtt och sagt att han inte var säker på att staten skall ha basindustrier. Men det är ju inget argument, herr Börjesson. Hur skall ni ha det egentligen? Skall ni låta de privata skogsbolagen uppträda på det sätt som de har gjort och som jag har försökt skildra genom att visa på industridöden i Kramfors? Herr Börjesson hänvisade faktiskt till den. Jag anklagar inte den tidigare regeringen för den — det var det privata skogsbolaget SCA som orsakade den. Men den inträffade under den gamla regeringen. Nu har vi emellertid en annan regering. Vilken är då er linje, herr Börjesson? Ni kommer inte undan, ni måste ge ett svar. Det räcker inte med att säga att vpk:s motion inte kan vara allvarligt menad. Det är den nämligen. Det går inte att låta de privata skogsbolagen uppträda på det sätt som de har gjort hittills. Det går inte om det här landet skall klara sig när det gäller sysselsättningen för det folk vi har i landet i det konkurrensoch sysselsättningsläge som är rådande i det industrialiserade Europa. Sedan är det en annan sak i det här sammanhanget jag hinner beröra. Det har under senare tid talats mycket om att de privata skogsägarna — de äger ju hälften av landets skogar — tar för mycket betalt för sin skog. Och sedan kan det dyka upp bolag som säger: Vi har svårt att klara den svenska massaoch pappersindustrin därför att arbetarna har för mycket betalt. Men det stämmer ju inte. Det är de skyhöga priser som nu gäller på råvaran som spelar en väsentlig roll. Och då är frågan, herr Börjesson: Vad tänker ni göra åt det skogspris som det här är fråga om? Skall det få fortsätta att stiga till det dubbla och tredubbla? Skall ni sedan komma här i talarstolen och tala om att vi måste klara konkurrensen med utlandet? — Men det går inte att tala med dubbla tungor. Det är omöjligt, det. Visst köper Sverige möbler från Polen och från en hel rad andra länder i öster också. Det gäller även svensk design. Men vi köper också möbler från England. Svenska familjer blev ju så inspirerade när de satt och såg på Arvingarna i TV att det enligt uppgifter i tidningarna nu går tre långtradarlass per vecka till Sverige med dessa mörka, tunga, engelska möbler. Vad tänker regeringen göra åt det?

Herr talman! Herr Börjesson i Glömminge talade nu senast om fördelningen av skogsråvara. Då vill jag än en gång understryka: Jag tror inte det är möjligt att åstadkomma en sådan genom frivilliga överenskommelser, och det är angeläget att från riksdagens sida ge regeringen till känna att det här är en viktig fråga. Vi är övertygade om att flera av dessa små sågverk annars löper risk att nedläggas. Herr Börjesson sade också att det var synd att skogsägarna i Norrland sålde skogen till de stora skogsbolagen och därmed skapade den situationen. Jag vill nog gärna göra herr Börjesson uppmärksam på att det inte bara är de stora skogsbolagen som är leverantörer av virke utan även skogsägarföreningarna. Också de bidrar till att förhindra att dessa sågverk får erforderlig skogsråvara. Det finns flera sådana exempel i inlandet, och det är därför vi anser att den här frågan från regionalpolitisk och sysselsättningspolitisk synpunkt är så viktig. Låt mig också, herr talman, få säga att jag finner det märkligt att herr Börjesson i Glömminge, som företräder ett parti som i allra högsta grad vill slå vakt om inlandet, ändå anser sig ha råd att vänta på en plan innan man på allvar tar itu med denna viktiga fråga.

Herr talman! Fritz Börjesson tycks helt ha missuppfattat frågan om de privata skogsbolagen och vår mening om ett förstatligande. Återigen säger han att vi inte kan gå med på vpk:s förslag. Det kommer liksom under tidigare år att avslås, därför att det går lika bra utan ett förstatligande, sade han. Lika bra? Lika illa, menar väl herr Börjesson i Glömminge, för det är vad det är fråga om. Det är ingen mening i ett sådant resonemang, för då går man förbi hela problemet. Fritz Börjesson tog upp frågan om de små skogsbönderna i Norrland, och jag håller helt med dem. Jag beundrar faktiskt direktör Hedlund när han kunde få Zessa bönder att satsa sitt sparade kapital i andelar. I botten låg det faktum att de privata skogsbolagen, som herr Börjesson nu ömmnar för, skinnade de små skogsägarna i Norrland. Dessa företag avverkade i sina egna skogar när priset på skogen var högt, men när det var lågt erbjöd man bönderna att sälja. Tiderna är bättre nu för dessa skogsbönder. Men i stället har de ingentingatt säga till om. Deras roll är jämförbar med den lille aktieägaren—han som kanske har en eller två aktier i det stora bolaget. Det är ju ändå de som sitter i toppen som bestämmer. Hur utvecklingen kommer att bli, vet inte ens herr Börjesson i Glömminge. Faktum ära att initiativ togs för att komma åt dessa skogsbolag som svindlade bönderna. Problemet i dag är att man, när det inte går att sälja, anklagar arbetarna för att ta för mycket betalt. I stället är det priset på skogen som höjer priset på varan.

Herr talman! I den socialdemokratiska motionen 214 har vi redovisat de råvaruproblem som de mindre och medelstora köpsågverken har råkat in i. Svensk skogsindustri går mot en framtid där knapphet på vedråvara kommer att göra sig alltmer kännbar. I takt med sin industriutbyggnad har de skogsägande grupperingarna valt att förädla en allt större del av sin råvara i de egna anläggningarna, varvid utbudet på virkesmarknaden har minskat. Detta minskade utbud har lett till att köpsågverken på många håll i landet har uppenbara svårigheter att köpa råvara för sin produktion. På senare tid har många sågverk haft svårigheter att utnyttja sin kapacitet och har därför också svårigheter att trygga sysselsättningen för sina anställda. I dag ger vår sågverksindustri direkt sysselsättning åt 25 000 personer. Till detta kommer de indirekta effekterna. En betydande del av dessa sysselsättningstillfällen är lokaliserade ute i våra glesbygder. Den spridda lokaliseringen till skogsbygderna gör att många orter har sågverket som basindustri för hela sitt näringsliv. En utslagning av denna industri skulle innebära förödande konsekvenser för orten och bygden i övrigt. I den situation vi redan nu är inne i men framför allt med tanke på den vi har framför oss med avseende på skogsråvaran har vi stor anledning att ställa oss frågan, hur det kommer att gå med sysselsättningen i framtiden, i synnerhet den sysselsättning som nu finns lokaliserad till våra glesbygder. Vi har tyvärr nödgats konstatera att det i första hand är de sågverk som ligger i skogsbygderna som har drabbats av knapphet på vedråvara —- industrier som är lokaliserade till orter där det är allra svårast att skapa alternativ sysselsättning. I vår motion har vi belyst förhållandena genom att beskriva situationen i Jämtlands län. Sågverken i länet har på senare tid haft en besvärande brist på råvara, trots att sågverkskapaciteten endast täcker en mindre del av den årliga avverkningen i länets skogar. I Härjedalen finns sålunda kapacitet för sågning endast till ca 8 926 av den avverkade volymen och i Jämtland till ca 55 96. De stora, resursstarka företagen vid kusten, och i viss utsträckning även företag från södra delen av landet, använder Jämtlands län som virkesfångstområde. Skogsbolagen, som har sin förädlingsindustri vid kusten, äger en betydande del av länets skogsmark. Men även skogsägarföreningen transporterar den största delen av sitt virke till sågverk vid kusten. De rotposter som blir över får länets köpsågverk konkurrera om i prislägen som ofta blir orimliga för dem att klara av. Resursstarka företag, som behöver marginalkvantiteter för att fylla sina råvarubehov, har möjlighet att betala betydligt högre priser. Denna situation kan innebära nådastöten för en stor del av den för länet viktiga sågverksindustrin. En uppenbar risk föreligger, om inte köpsågverkens råvarutillförsel tryggas, att en del sågverk kommer att få läggas ned, med stora förluster för ägaren och stora negativa samhällseffekter — och den arbetslöse sågverksarbetaren får se hur råvaran transporteras bort från länet för att förädlas på annat håll i landet. Liknande förhållanden som för sågverken i Jämtlands län råder i stora delar av landet. Vi är väl införstådda med att det kommer att ske en strukturrationalisering även inom vår sågverksindustri. Men det borde vara lätt att bli överens om att det vore olyckligt, om denna strukturrationalisering skulle komma att innebära att i första hand för sysselsättningen i glesbygd helt avgörande arbetstillfällen skulle gå förlorade. Som jag redan har beskrivit har vi i dag en situation där glesbygdssågar hotas till sin existens på grund av brist på råvara. Detta hot kan endast avvärjas genom tillskapandet av en planerad virkesmarknad. Den framtida strukturrationaliseringen inom sågverksindustrin hotar glesbygdssågverkens fortsatta existens och därmed för glesbygderna helt avgörande sysselsättningstillfällen. Detta hot kan endast undanröjas genom en av regionalpolitiskt hänsynstagande präglad strukturrationalisering. Herr talman! Detta är bakgrunden till att vi i vår motion 214 har föreslagit en planerad virkesmarknad i landets olika delar. Detta förslag har den borgerliga utskottsmajoriteten tagit lätt på. Med några få raders kommentarer avstyrker man motionen genom att hänvisa till ett uttalande av industriministern. Han räknade i detta med att problemet skulle kunna lösas på frivillig väg under medverkan av skogsbolagen. Återigen förlitar sig de borgerliga partierna på de s.k. fria marknadskrafterna. De är det egna systemets fångar, så förblindade i sin egen tro att de inte ser vartåt de fria marknadskrafterna styr utvecklingen. Det är ju, herr talman, de fria marknadskrafterna som har åstadkommit den besvärande situation som jag har beskrivit. Och, herr Börjesson i Glömminge, det finns ingenting som i dag talar för att de fria marknadskrafterna kan eller en vill styra utvecklingen åt ett annat håll. Här bör det vara lätt att se, att om viinom denna sektor av vårt näringsliv vill bevara för glesbygderna viktig sysselsättning måste samhället ingripa och medverka i planeringen. Vi har under de senaste årtiondena upplevt hur skogsbygderna har tappat tiotusentals arbetstillfällen. I den politiska debatten har skulden för denna utveckling ofta lagts på socialdemokratin, som har påståtts stödja centralisering och stordriftstänkande. Det är framför allt ofta centerpartistiska politiker som har slungat ut sådana beskyllningar mot oss. Knappast någon annan industri har så goda förutsättningar för lokalisering till skogsbygderna som just sågverksindustrin. När vi nu föreslår åtgärder för en styrd utveckling, som skulle kunna göra det möjligt att bevara redan befintlig sysselsättning i glesbygderna, avstyrker de borgerliga utskottsledamöterna — med centerpartister i spetsen — vår motion med motiveringen att detta problem får de fria marknadskrafterna lösa åt oss. Detta kallar jag knappast för att ta politiskt ansvar för utvecklingen. Jag skulle vilja fråga herr Börjesson i Glömminge: Hur skall ni efter detta kunna hävda att just ni är de som mest slår vakt om glesbygden? Ert ställningstagande rimmar väldigt illa med filosofin om lokalsamhället. Herr talman! Låt mig även något beröra utskottets utlåtande om vår partimotion nr 1327. I motionen är problemen totalt, inom skogsnäringen och skogsindustrin, noggrant redovisade. Vi kan slå fast att vi redan nu inom skogsindustrin har en kapacitet som, om den utnyttjades för fullt, skulle förbruka betydligt mer råvara än den årliga tillväxten i våra skogar ger. Om vi lägger ihop kapaciteten i befintlig industri, i beviljade utbyggnader och i de utbyggnader som företagen ansökt om, får vi en kapacitet som skulle kräva mellan 100 och 110 miljoner skogskubikmeter råvara, medan den årliga tillväxten i våra skogar ligger omkring 70 miljoner skogskubikmeter. Detta går inte ihop med tanken på ett långsiktigt uthålligt skogsbruk. Att detta skall vara målet för vårt skogsbruk tycks det råda politisk enighet om. Men redan befintlig industri och beviljad utbyggnad kommer, om ett ekonomiskt kapacitetsutnyttjande skall vidmakthållas, att kräva råvara som vida överstiger tillväxten i våra skogar. Ett uthålligt skogsbruk skulle alltså på sikt vara omöjligt. I klartext betyder detta att om ett uthålligt skogsbruk är målet, så måste en del av redan befintlig skogsindustri slås ut. Vilka enheter kommer att slås ut först? Ja, helt naturligt de mindre och äldre enheterna. Dessa enheter ligger ofta i de regionalpolitiskt och sysselsättningsmässigt mest utsatta regionerna. Därför måste redan nu slås fast att den fortsatta strukturomvandlingen inom skogsindustrin av många skäl måste styras med utgångspunkt i samhällsekonomiska intressen. Det är mycket lätt att se att om man låter strukturomvandlingen helt styras av marknadskrafterna, så kommer det att bli de som äger skogen och de kapitalstarka köparna av skogsråvaran som kommer att styra utvecklingen. Att en sådan utveckling inte alltid skulle ligga i linje med samhällsintressena är lätt att förutse. Därför är en planmässig, fortsatt strukturomvandling inom skogsindustrin nödvändig. I en sådan planering måste även en fördelning mellan vad som skall förädlas i sågverks-, massaoch pappersindustrin vägas in, inte minst av regionalpolitiska skäl. Jag håller gärna med om att man, för ett fullföljande av det skogspolitiska handlingsprogram som den socialdemokratiska regeringen påbörjade och som den nuvarande regeringen avser att fullfölja, behöver 1973 års skogsutrednings arbete som underlag. I vår partimotion föreslås ett uttalande från riksdagen om att det är oundgängligen nödvändigt att samhället, när nämnda handlingsprogram utarbetats, får möjlighet att överblicka och samordna utbyggnaden av skogsindustrin. Endast genom en planmässig hushållning under samhällets ledning kan såväl sysselsättningssom regionalpolitiska intressen samt resurshushållningsoch miljömässiga intressen tillgodoses på ett sätt som är till gagn för hundratusentals anställda i skogsnäringen och för hela folket. Samma krav har f. ö. berörda löntagarorganisationer ställt. Den borgerliga majoriteten avstyrker motionen med motiveringen att ett sådant uttalande inte behövs. Utskottsmajoritetens ställningstagande är helt i överensstämmelse med majoritetens borgerliga ideologi. Men går man litet tillbaka i tiden och granskar tidigare agerande syns ändå de borgerligas ställningstagande som något märkligt. När skogspolitiska utredningen lade fram sitt betänkande 1973 hade den som planeringsmål en avverkningsvolym av 80 miljoner skogskubikmeter under 1970-talet och 90-95 miljoner under mitten av 1980-talet. Då blåste det till storm i den borgerliga pressen och bland borgerliga politiker. Man vände sig mot den föreslagna avverkningsvolymen och framtonade framtidens Sverige i ord och bilder som ett enda stort kalhygge. Låt mig återge ett enda citat från ett pressmeddelande — av centerledaren Thorbjörn Fälldin — återgivet i tidningen Arbetet den 19 mars nämnda år: ”Förslaget leder till en kortsiktig exploateringspolitik, som har oroande likheter med det gamla baggböleriet vid början av sekelskiftet.” Så lät det då. I dag, 1977, avverkas över en konjunkturcykel, om man räknar den totala avgången i våra skogar, ca 88 miljoner skogskubikmeter. Vi har ännu åtta år fram till mitten av 1980-talet, men vi har redan nått i närheten av skogspolitiska utredningens planeringsmål. Vi har redan passerat 1970-talets uppsatta mål. Om man 1973 ansåg målet leda till något som liknar baggböleri, så gör det 'det lika mycket i dag som då. Men nu har marknadskrafterna själva styrt utvecklingen till det mål som nämnda utredning utstakade och kommer att gå mycket längre om de får handla fritt. Men nu är man tyst i de borgerliga leden. Varför?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

Herr talman! Jag kan fatta mig mycket kort. Mitt anförande kommer att röra sig om utskottets behandling av motionen 396 av fru Marklund och mig om kartongtillverkningen vid ASSI:s anläggningar i Karlsborgsverken. I näringsutskottets förevarande betänkande behandlas alltså bl.a. vår motion, och i och för sig anser jag att utskottets skrivning är positiv. Det är därför som jag nu kan fatta mig kort. Jag finner att utskottet delar motionärernas uppfattning att en utbyggnad av Karlsborgsverken skulle vara betydelsefull för sysselsättningen. Utskottet är också ense med oss om det angelägna i att beslut i frågan fattas mycket snabbt. Detta utskottets uttalande tycker jag är positivt, och riksdagen kommer med all sannolikhet också att ställa sig bakom det. Det är bara av formella skäl som utskottet inte har tillstyrkt motionen i sak. Jag uppfattar utskottets uttalande som klart och otvetydigt. Man uttalar sig för projektet. Man anser, precis som vi kräver i vår motion, att ett beslut skall fattas mycket snabbt. Gårdagen var prickningarnas dag. Jag vill säga så här: Agerar inte regeringen snabbt i enlighet med utskottets yttrande i dag, borde det vara motiv nog för en prickning i nästa dechargedebatt. Det behöver naturligtvis inte ske om utskottets intentioner följs. Jag utgår från att så blir fallet och yrkar därför inte bifall till motionen 396.
Herr talman! En av de motioner som behandlas i det utskottsbetänkande som vi nu diskuterar är motionen 1976/77:125, avlämnad av oss socialdemokrater från Kopparbergs län med Yngve Nyquist som första namn. Motionen är väckt därför att ett flertal sågverk har svårigheter att få den råvara som behövs för att klara driften. I flera av våra glesbygder är ett sågverk praktiskt taget den enda industrin. För att kunna bevara sysselsättningen och om möjligt skapa ny sådan har samhället gett stöd till etablering av ett antal inlandssågverk. I t.ex. Västerdalarna och norra Dalarna finns sågverk som har stora svårigheter med råvaruförsörjningen. De är helt enkelt hänvisade till det utbud av sågtimmer som finns lokalt eller i bästa fall regionalt. Det måste vara angeläget att effektiva åtgärder vidtas, som garanterar att de köpsågverk som av regionaloch sysselsättningspolitiska skäl bedöms som angelägna får den råvara som krävs för att driften skall kunna hållas i gång. Det bör vara den första åtgärd som man vidtar om man menar allvar med att man vill rädda sysselsättningen i glesbygd. För att om möjligt förbättra råvaruförsörjningen har vi motionärer velat aktualisera frågan om tillvaratagande av rivningsvirke. Tekniskt tror vi att det är möjligt att tillvarata avsevärda mängder av det rivningsvirke som i dag bara vräks i väg till ingen som helst nytta till soptippar eller bara bränns upp. Utskottet avfärdar vår motion alltför lättvindigt, tycker jag, med hänvisning till mera långsiktigt utvecklingsarbete. Utskottet menar att det inte skall vara nödvändigt med något särskilt uttalande. Jag tycker att utskottets ledamöter skulle ha tagit mer noggrant del av sin egen recit, där det under rubriken Forskning och utvecklingsarbete inom skogsindustrin redovisas försök som gjorts i USA. Där anförs att rivningsvirke har hög halt av föroreningar och att det i Sverige inte i dag finns någon utvecklad teknik för mekanisk separering. Samtidigt redovisar man att vissa försök görs utomlands. Man hänvisar till en internationell facktidskrift, Pulp and Paper International, som i mars 1977 lämnade en redogörelse för en industriell anläggning i USA, där rivningsvirke har använts som råvara för massaindustrin. Det hade, tycker jag, varit naturligt att utskottet hade visat intresse för att vi även i Sverige skulle göra försök att tillvarata rivningsvirke. Går det att tillvarata den varan i USA — och det gör man förmodligen därför att det är brist på råvara — tycker jag att vi också i Sverige skulle kunna göra försök som leder till praktiska resultat. Min förhoppning är att resurser ställs till förfogande, så att praktiska försök kan göras när det gäller tillvaratagande av rivningsvirke som råvara i massaindustrin. I en besvärlig råvarusituation måste alla uppslag prövas, och jag tror att det förslag som vi fört fram i motionen 125 är realistiskt. Det bevisas f.ö. också av vad utskottet redovisar av försöken från USA. Ett tillvaratagande av rivningsvirke i en bristsituation skulle också lätta trycket för sågverken, eftersom konkurrensen om råvaran från massaindustrin skulle minska. Mot ett enigt utskott har jag, herr talman, inget yrkande, men om inte försök snart inleds i landet för att tillvarata rivningsvirke som råvara för massaindustrin återkommer vi med vårt motionsyrkande.